Herr talman! Margareta Winberg sade att väljarna efter den här debatten inte kommer att ha klart för sig hur ett borgerligt alternativ på miljöområdet ser ut. Det kan hända att de inte kommer att ha fullt klart för sig hur ett sådant alternativ totalt ser ut. Men det är helt klart att en gemensam nämnare för dessa tre partiers förslag, som framgår av deras reservationer, är att deras alternativ är bättre än det socialdemokratiska — i varje fall som detta ser ut i dag. Efter den här debatten vet ju väljarna ännu mindre om hur ett regeringsalternativ ser ut. De vet inte ens hur ett socialdemokratiskt ser ut. Detta har man gömt någonstans i regeringskansliet. Möjligtvis kommer det fram i mars. Det har man ju lovat, och det får vi verkligen hoppas. Då får vi väl se vilket alternativ som är bäst. Det har här sagts att det inte hände något med de utredningar som tillsattes under den borgerliga regeringsperioden. Det har sagts att resursoch miljökommittén försenades och tog lång tid. Men vilka om inte socialdemokraterna och moderaterna i utredningen var det som försenade den? Den har sedan 1983 legat i den låda som Birgitta Dahl talade om. Man har inte ens försökt att remissbehandla den för att ta reda på om det möjligtvis finns några förslag som är vettiga. Visst fanns det förslag. Det fanns en hel del förslag. Det hade framför allt gjorts en genomarbetad utredning om just miljöpolitiken. Margareta Winberg sade att det bara fanns tre fall där vi var eniga. Men det finns ju många andra reservationer som ligger relativt nära varandra. När det gäller luftvårdsfonden säger Margareta Winberg att detta arbete är så besvärligt att det inte går att komma till rätta med det. Det är nu ganska länge sedan regeringen fick detta uppdrag. Ändå har vi inte hört någonting om det. Om det nu är så besvärligt, borde man väl redovisa vad man har gjort. Det har man, såvitt jag vet, inte ens försökt att göra. Kravet på teknikspridning är ett gammalt centerkrav. Vi har många gånger här i riksdagen krävt att vi skall försöka sprida teknik till de aktuella länderna. Men så har inte skett. Vårt krav beträffande den äldre bilparken var uppe till behandling redan när vi fattade beslutet. Vi driver fortfarande detta krav. Jag vill ställa en fråga till Margareta Winberg beträffande ambitionerna i detta sammanhang. Vi har behov av att nedbringa svavelutsläppen med 80 9o. I regeringens program är målet en minskning med 60 26. Vi har vidare ett behov av att minska kväveutsläppen med 60-70 26. Regeringens ambition är 30 76. Är detta tillfredsställande?

Herr talman! Ledamoten Margareta Winberg avslutade sitt anförande med att så riktigt säga att det behövs en regering med både vilja och handlingskraft om det skall hända något. Så sant, så sant! Det behövs tydligen en samlad borgerlig regering. Om det nu inte är vilja som saknas, så har vi här i dag fått bevisat för oss att det i alla fall saknas handlingskraft. Det är ju just därför att det inte händer något som utskottet uttalar sin kritik mot regeringen. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att en fråga som Margareta Winberg mycket noga undvek att alltför långt gå in på var frågan om freonerna. För snart två år sedan beslöt faktiskt riksdagen — i enlighet med en reservation som just centern, folkpartiet och vpk stod bakom — att regeringen skulle ges till känna att den borde vidta vissa åtgärder mot produktion och användning av freoner. Trots detta har det ännu inte hänt någonting. Det som är så underligt, för att inte säga ledsamt, är att det av röstningsprotokollet från denna omröstning framgår att Margareta Winberg icke sällade sig till dem som vill ha ett handlingsprogram mot freonerna. Hur förklarar Margareta Winberg detta? Margareta Winberg sade ungefär så här: Vi har debatterat i fyra timmar, det har varit en lång debatt, och ännu har vi inte sett någon gemensam borgerlig linje. Debatten har alltså pågått i tre och en halv till fyra timmar utan att Margareta Winberg har upptäckt att det finns en gemensam linje — inte bara en borgerlig utan en gemensam linje för alla partier utom socialdemokraterna. Vi trodde faktiskt att Margareta Winberg vid det här laget hade upptäckt att så var fallet. Avslutningsvis vill jag säga att i stället för att förklara varför det dröjer så länge med ytterligare regeringsinitiativ flyr Margareta Winberg bort till tankar om hundra år gamla dikter med socialistisk romantik. Jag trodde inte att dagens debatt gällde en fråga där skiljelinjen skulle gå mellan socialistisk politik och annan politik. Jag trodde att skillnaden låg däri att regeringen saknar handlingskraft, men det kanske finns ytterligare skiljelinjer här.
Herr talman! Margareta Winberg tar upp frågorna och reservationerna i anslutning till de betänkanden som vi behandlat, och hon ondgör sig över att vi har tagit upp så många frågor och reservationer. Samtidigt talar hon om att det på samtliga de områden som i dag har berörts kommer att finnas förslag i den stora miljöproposition som skall läggas fram till våren. Jag tror, Margareta Winberg, att det är positivt och viktigt att vi i oppositionen, när nu regeringen skjuter på frågorna framåt i tiden och samordnar samtliga förslag till en enda stor proposition, agerar och för fram våra förslag under tiden medan vi väntar. Det kan förhoppningsvis ha en viss påverkan på regeringen när det gäller kommande skrivningar och förslag. Kritiken mot att borgerligheten inte skulle vara enig är starkt överdriven. Om man analyserar frågorna och sätter sig in i vad borgerligheten står för, om man tittar på våra miljöprogram osv., hittar man många områden där vi har en långtgående gemensam inriktning. Bl. a. tror vi väsentligt mer på enskilda människors initiativ och ansvar än vad regeringen gör. Det är beklagligt att Margareta Winberg går så långt tillbaka i tiden som till 1800-talet för att skaffa sig argument för sin framställning här. Men det är inte någonting nytt; vi är vana vid det även från andra områden. Men det är som sagt beklagligt — miljön är viktigare för framtiden. Låt oss lära av felen från gårdagen och låt oss dra nytta av de lärdomarna. Ingen kan dra sig undan ansvaret för vad som tidigare har skett. Vi har en gemensam inriktning att söka nya bättre lösningar för framtiden. Jag tycker att det då borde vara mer angeläget att se framåt än att blicka tillbaka på 1800-talet. När det gäller reservationen om bensinångor har vi inte ändrat uppfattning från utskottslokalen till kammaren. Det var tyvärr fråga om ett missförstånd vid slutbehandlingen i utskottet — vi stöder den reservationen. För oss moderater är det naturligt att som enskilda människor engagera oss i miljöfrågor. Jag tror att intresset för en bättre miljö växer sig så stark ute på fältet, bland svenska folket, att man enskilt engagerar sig. Och då tror jag också att man steg för steg skall kunna bidra till att göra miljövinster i framtiden, både i smått och i stort.

Herr talman! Av historien kan man lära sig mycket för framtiden. Det är en gammal, välkänd och bra tes. Man kan lära sig både av misstag och av en del goda saker. Och, Anders Castberger, vi är mycket stolta över våra författare och tänkare, som har fört fram många kloka sanningar. Det känns litet förödmjukande när Anders Castberger här på ett nedlåtande sätt talar om dem och breder ut sig om att sådana tillbakablickar skulle visa att det finns en skillnad mellan en socialistisk och en annan uppfattning. Det är väl ingen nyhet! Det är klart att det finns skillnader! Annars skulle vi inte vara olika partier och två olika politiska block här i riksdagen. Jag kan inte tolerera att man behandlar socialdemokratiska författare på det nedlåtande sätt som jag uppfattade att Anders Castberger gjorde. När det gäller handlingskraft vill jag säga att det enda som ni är överens om är att ni tycker att regeringen borde ha kommit med en miljöpolitisk proposition. Var finns handlingskraften i övrigt, Anders Castberger? I sitt första inlägg redovisade Anders Castberger vad de borgerliga partierna tillsammans hade gjort på det här området. Bl.a. hade man förbjudit sprejförpackningar och ”sådana saker”. Vad då för ”sådana saker”? Såvitt jag minns var det sprejförpackningar kort och gott. Sedan tog Anders Castberger också upp konflikter inom regeringen och talade på ett sådant sätt att jag måste be honom förklara sig. Han sade att kommunikationsministern och miljöministern på något vis skulle vara oense, därför att kommunikationsministern vill bygga ut infrastrukturen. Då måste jag fråga: Skulle en utbyggnad av en bra infrastruktur stå i motsatsställning till en god miljö? Jag tycker, precis som jag sade i vår förra debatt om avfallet, att det är hög röst för litet konkret. Lennart Brunander sade att de borgerliga partierna har ett ”bättre alternativ”. Vad då för ”bättre alternativ”? Jag har inte förstått det. Är det ett bättre alternativ att man kräver en miljöpolitisk proposition litet tidigare, eller vad är det för bättre alternativ ni har? Han talade också i sitt första inlägg om många saker som hände mellan 1976 och 1982. Ja, när ni övertog regeringsmakten 1976 hade dåvarande jordbruksministern, som hade hand om miljöfrågorna, långt framskridna planer på att underteckna bilaterala avtal med en del öststater. De pappren blev liggande. Det tog tre år, det dröjde till 1979, innan den centerpartistiske jordbruksministern lyckades få dessa papper undertecknade. När det gäller överföring av transporter vill jag nämna att det faktiskt var socialdemokrater och vpk som i samband med debatten om katalytisk avgasrening fattade ett beslut om att föra över gods från landsväg till järnväg.
Herr talman! Det var väldigt vad Margareta Winberg reagerar. Jag utgick faktiskt ifrån att det fanns vissa gemensamma blocköverskridande intressen när det gällde att komma till rätta med miljöfrågorna. Det är tydligen inte så. Även här går det tydligen en klar skiljelinje mellan gammal hundraårig socialism och dagens miljöalternativ. När det gäller frågan om den s.k. striden mellan miljöministern och kommunikationsministern sade jag följande: ”Häpna medborgare läser rapporter i tidningarna om motsättningar mellan energiministern och kommunikationsministern, som pläderar för att bygga ut den för tillväxten viktiga infrastrukturen.” Precis så är det — man kan läsa om detta i tidningarna varje dag.

Hon uppfattade tydligen inte att det återigen var här som måttet rågades och utskottet kom fram till att det går för långt. Regeringen har inte kommit med det förslag som vi förväntar oss att den skall presentera. Har Margareta Winberg ännu inte uppfattat att utskottsmajoriteten har kommit fram till denna ståndpunkt?

Herr talman! För mig får Margareta Winberg gärna citera de gamla socialdemokraterna. Det kan väl inte skada att lätta upp med litet sådant emellanåt, men vi kan ju inte bygga dagens miljöpolitik på detta. Margareta Winberg fortsätter och frågar på vad sätt alternativet är bättre. Att vi har varit tvungna att reservera oss på en mängd punkter visar att socialdemokraterna inte, i varje fall inte nu, har velat gå så långt i de här frågorna som är nödvändigt. Men Margareta Winberg svarar inte på min fråga, om hon tycker att det är rimligt att ha en så låg ambitionsnivå när det gäller att minska utsläppen av försurande ämnen, svavel och kväve, när det krävs en så mycket större minskning för att naturen långsiktigt skall tåla dem. Samma sak gäller freonutsläppen. I dag vet man att vi i Sverige förbrukar betydligt mer freon per individ än vad man gör i världen i övrigt. Därför borde Sverige gå före och minska användningen. Vi har också möjlighet att göra det genom att gå över till andra ämnen, som betydligt mindre skadar ozonskiktet. Att förändra trafikpolitiken är ett gammalt centerpartistiskt krav. Om jag minns rätt, Margareta Winberg, var det ett enigt utskott som stod bakom beslutet om att vi skall ha en trafikpolitik, som i större utsträckning tar hänsyn till miljön. Men trots detta beslut i riksdagen har vi inte sett till någon sådan politik från regeringens sida. I stället satsar man miljarder på att bygga eller åtminstone börja bygga Scan Link, och man fortsätter att fundera över och kommer fram till att bygga en bro över Öresund, som skulle innebära en kraftigt ökad godstrafik. Det finns tendenser som tyder på att man lägger över gods från sjötransporter till vägtransporter, vilket också är negativt i det här sammanhanget. Det vore bra om Margareta Winberg kunde ge oss andra besked, men vi har inte sett något annat än just en ständig vandring åt fel håll.

Herr talman! Margareta Winberg säger att det är viktigt att se på historien. Visst är det så — det är alltid viktigt. Men Margareta Winberg dömer fullständigt ut de borgerliga partiernas miljöpolitik i dagens debatt, och det tycker jag är djupt orättvist och orättfärdigt. Vi har i grunden många värderingar som ligger i linje med varandra, och vi har också möjlighet att på de punkter där det kan finnas vissa små skiljaktigheter tala oss samman. Det är väl så ni socialdemokrater arbetar? Ni är ju inte alltid överens om tagen innan ni lägger fram slutförslagen. Margareta Winberg kan vara övertygad om att vi tre borgerliga partier kommer att klara uppgiften efter en valseger. Att klara samverkan mellan partierna är inget som vi ser som det största problemet. Vi ser nämligen de grundläggande och framtidsviktiga miljöproblemen som de väsentliga och tror på att människor i samverkan, med respekt för varandras särart och idéer, kan samverka till det gemensammas bästa. Jag tror att socialdemokraterna har samma syn på samverkan mellan partier. De har ju inte själva majoritet, inte ens i dagens kammare.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt Anders Castbergers tankegångar om infrastrukturen. Skulle det vara en motsättning mellan en bra infrastruktur och en god miljö? En utbyggnad av infrastrukturen medför ju t.ex. bättre regional balans och mindre pendlingsresor, mindre utsläpp och därmed bättre miljö. Jag förstår inte riktigt logiken i hans farhågor för den påstådda konflikten mellan kommunikationsministern och miljöministern. Tvärtom menar jag att en väl utbyggd infrastruktur är ett mål i miljöpolitiken. Lennart Brunander! När jordbruksutskottet behandlade frågan om katalytisk avgasrening av bilar gjorde vi en uppgörelse med vpk. I den ingick bl.a. årtalet 1989, och där ingick också i en paketlösning att vi skulle se till att föra över motsvarande 500 långtradares gods på järnväg under ett antal år framöver. Det var alltså s och vpk som stod bakom detta. I dagarna eller efter jul kommer regeringens trafikpolitiska proposition att presenteras. Då kommer också Lennart Brunander och centerpartiet att få svar på frågan hur det har gått med denna överföring från landsväg till järnväg. Den visar nämligen att det har gått bra. Lennart Brunander tar vidare upp motorvägar osv. — det pågår ju en debatt här i riksdagen om det. Verkställigheten av det som riksdagen beviljar pengar till skall genomföras av vägverket. Nu är det så att jag råkar sitta i vägverkets styrelse, tillsammans med en centerpartist, och jag skall tala om för Lennart Brunander att denne centerpartist då aldrig har hesiterat inför byggandet av några stora motorvägar. Jag kan också tala om att när det gällde bilbron mellan Sverige och Danmark sade majoriteten i vägverkets remissvar över Öresundsdelegationens rapport att man snarast vill få ett byggande av en kombinerad biloch tågbro mellan Malmö och Köpenhamn till stånd. Det finns en reservant mot detta, och det är jag. Centerns ledamot i vägverkets styrelse har fullt ut ställt upp på att bygga denna kombinerade biloch tågbro. Ibland är det långt mellan teori och praktik! Herr talman! Dagens debatt visar att det inte finns någon gemensam borgerlig miljöpolitik. De borgerliga partierna har inte tålt den granskning som vi i dag har gjort av de olika program och reservationer som finns. Debatten har också visat att bakom de allmänna ordalagen finns ingen konkret vare sig strategi eller handlingsmodell för hur man ställer om olika verksamheter mot ett miljövänligare samhälle.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaren på mina interpellationer. Jag vill också tacka Birgitta Dahl för att hon visar den respekten visavi interpellanterna att interpellationerna inte avbetades tidigare — det fanns ju en viss risk för det. Naturligtvis skall vi ha en frisk och pådrivande miljödebatt, men samtidigt tror jag att vad som krävs är mera av miljöpolitiskt samförstånd. Jag tror det behövs ett slags samagerande, att vi gemensamt tar itu med de överlevnadsfrågor som vi kan påverka, och en sådan, kanske den största, är just miljöfrågan. Jag tyckte att jag i går i TV-rutan litet hastigt kunde se några ledamöter härifrån riksdagen stå och bilda en mänsklig kedja mellan Vita huset och Sovjetunionens ambassad i Washington. Det var naturligtvis mycket vällovligt, och vi är i dag glada över det samförstånd som där har påbörjats för att ta itu med en av de stora överlevnadsfrågorna. Men den andra stora frågan är odiskutabelt miljöförödelsen — det vanvett som vilever i och lever med. På den punkten kan vi påverka. Där kan mycket göras — och måste göras. Jag tror bara, herr talman, att det krävs mer samförstånd. Jag hoppas att inte någon tycker att det var övermaga att jag tog upp detta inledningsvis, men efter att ha lyssnat enträget sedan klockan nio i morse måste jag få säga att detta harvande om försuttna tillfällen i politiken under de senaste tio åren är ganska onödigt. Svaret som jag har fått på mina interpellationer går ut på att det handlar om att vänta på en kommande miljöpolitisk proposition. Den kommer att innehålla svaren på de ställda frågorna. Jag ställde fem frågor om freon till miljöoch energiministern: 1. Hur stora är de sammanlagda freonutsläppen i Sverige? 2. Vet statsrådet exakt var utsläppen sker? 3. När kan vi vänta en lag som innebär förbud för freonanvändning? 4. Avser statsrådet att ta initiativ till en lag som ålägger alla företag som använder freon att anmäla detta till resp. länsstyrelse? 5. Avser statsrådet att vidta omedelbara åtgärder för att ge naturvårdsenheterna resurser för att klara av sina uppgifter? Jag noterar att statsrådet undvek att svara på frågan om statsrådet vet exakt var utsläppen sker. Jag vill fråga: Finns det någon kartläggning av detta, Birgitta Dahl? Svaret innehåller inte heller någon antydan om att budgetpropositionen kommer att föreslå någon förstärkning av naturvårdsenheternas resurser. Eller skall måhända statsrådets svar på en av interpellationerna om myndigheters resurser, som skall förbättras, tolkas så att miljövårdsenheterna får större resurser? Vi föreslog från kds redan i januari under föregående riksdagsår att naturvårdsenheternas resurser skulle förstärkas genom att 30 milj.kr. extra skulle anslås för miljötillsyn. Det kan inte anses rimligt att 60 handläggare vid länsstyrelserna skall utöva kontroll över 100 000 företag. Även om det i de flesta fall bara gäller en uppföljning av att företagens självkontroll fungerar behövs det mer tid för detta än en timme per tillstånd och år. Freonfrågan är internationell i så måtto att det inte spelar någon roll var utsläppen sker. Freonet söker sig upp i stratosfären, där klor frigörs, som sedan i en katalytisk process bryter ner ozon till vanligt syre utan att själv förstöras. På så sätt tunnas ozonskiktet ut. Detta skikt skyddar oss från solens ultravioletta strålar. Eftersom uttunningen verkar vara starkast vid polerna berörs norra Sverige mer direkt än många andra länder. Utsläppen i Sverige utgör bara 0,7 Jo av världens totala freonutsläpp. Om man, som utskottet gör, relaterar utsläppen till antalet invånare ligger vi högt. Sverige har därigenom ett speciellt ansvar att snabbt minska utsläppen. Vissa av reaktionerna på en del av höstens larmrapporter visar att ordentliga resurser vid naturvårdsenheterna skulle kunna medverka till att företagen minskade sin freonanvändning. När det gäller de långsiktiga åtgärderna noterar jag att statsrådet i sitt svar uttryckt den meningen att all användning av ämnen som skadar ozonskiktet skall upphöra snarast möjligt. Herr talman! Jag menar att det hittills mest är den allmänna opinionen som har fått industrier att deklarera att de skall upphöra med utsläppen — och det tydligen relativt snart! Det allmänna trycket har uppenbarligen varit mer effektivt än order givna från regeringen. Utgår jag, när jag granskar utskottets behandling av motionerna om freonfrågan, från den målsättning som miljöministern nu ändå har deklarerat anser jag att det är bra att utskottet föreslår att riksdagen skall uttala sig om avfallshanteringen vad gäller kyloch frysskåp. Det är en angelägen uppgift att motverka freonutsläpp vid skrotning av uttjänta kyloch frysskåp. Jag har berört denna fråga i min motion. I reservation 1 berörs frågan om att någon kartläggning av de svenska utsläppskällorna ännu inte har skett. Herr talman! Jag tolkar statsrådets tystnad på den punkten som en bekräftelse på att detta är fallet. Vill man snabbt komma till rätta med utsläppen förefaller det mig som om en sådan åtgärd skulle vara väl motiverad. Herr talman! Den 11 december 1986 besvarade statsrådet Dahl en fråga som jag hade ställt med anledning av att återföringstekniken etablerats vid några bensinstationer i Göteborg. Min fråga var om statsrådet hade för avsikt att vidta åtgärder för att tekniken skulle få en mer allmän spridning, så att den här föroreningskällan skulle kunna elimineras. Miljöoch energiministern framhöll i sitt svar att det är angeläget att åtgärder vidtas så snart som möjligt för minskning av kolväteutsläppen, då dessa medför risker för både hälsa och miljö. Miljöoch energiministern meddelade att hon i sina kontakter med oljebranschen skulle verka för att system för återvinning av kolväten införs även vid övriga bensinstationer. Herr talman! Det har nu gått ett år sedan statsrådet svarade på frågan. Statsrådet framhöll då i sitt svar att naturvårdsverket arbetade med att ta fram ett program för reduktion av kolväteutsläppen i Sverige. Av dagens svar framgår att naturvårdsverket fortfarande arbetar med sitt program, men att statsrådet erfarit att verkets förslag skall vara klart vid årsskiftet. Herr talman! Jag menar självfallet att de här svåra frågorna noggrant skall utredas och prövas, men jag har svårt att förstå att regeringen inte — om den vill vad den säger sig vilja, och det tror jag — under detta år lyckats plocka fram ett enda förslag på det här området. Under det år som har gått har ytterligare 25 000 ton kolväten avgått i bensinhanteringen. Kolväten är som bekant cancerframkallande och blodskadande. Genom ett sådant återföringssystem som jag har förordat skulle halterna av det cancerframkallande ämnet bensen kraftigt minska. Enligt en undersökning som gjorts av Pia Berglund på Chalmers i Göteborg är bensenhalten i luften vid en konventionell bensinstation över 5 mg m?! Här finns en radikal miljöförbättrande teknik till förfogande, och jag anser det vara hög tid att den tas i anspråk också i Sverige. Tekniken är väl utprovad. Bara i Kalifornien fanns i januari 1987 ca 14 000 stationer med detta system. Jag beklagar att den svenska lagstiftningen på detta område inte hunnit med i utvecklingen. Jag beklagar att statsrådet tydligen inte heller i dag är beredd att ange någon tidpunkt för en lagstiftning om återföringssystem vid bensinstationer. Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande om försurningen berörs min motion 1986/87:J0802 i de delar där jag efterlyser ett handlingsprogram mot försurningen så att svavelutsläppen reduceras med 80-90 20. Vidare kräver jag att utsläppen av kvävedioxider reduceras inom en tidsperiod av sex år till hälften av 1985 års nivå samt att svavelinnehållet i tjock eldningsolja, som nu är 1 96, reduceras till 0,3 20, och i tunn eldningsolja och dieselolja, som när motionen skrevs var 0,3 96, reduceras till 0,15 96. Jag noterar att regeringen har vidtagit åtgärder, så att gränsen sedan den 1 juli är 0,2 20. Varför togs inte steget fullt ut? I ett internationellt perspektiv kan det tyckas som om det har åstadkommits en rejäl reduktion av de inhemska svavelutsläppen på kort tid. Utskottet anger att utsläppen av svaveldioxid har minskat från 685 000 ton år 1975 till ca 300 000 ton år 1983. Men vi måste komma ner till en nivå på utsläppen som naturen långsiktigt kan tåla. Och då måste vi nå en reduktion på 80—90 96 i enlighet med vad jag har föreslagit som en målsättning. Det är mycket beklagligt att regering och utskottsmajoritet inte slagit in på den linjen. Känd reningsteknik finns när det gäller rökgasrening med skrubbrar, som avlägsnar svavlet ur rökgaserna. Svenska företag tillverkar och exporterar sådana skrubbrar. I takt med att de inhemska utsläppen minskar ökar betydelsen av nedfallet från andra länders utsläpp. Två länder som är stora exportörer av svavelnedsläpp över Sverige är Polen och Storbritannien. När vi senast behandlade frågan här i riksdagen andades utskottets betänkande tilltro till att Storbritanniens regering skulle ändra attityd. Så har tydligen ännu ej skett. När det gäller Polen har vi från kds föreslagit att Sverige anvisar krediter för att landet skall kunna ekonomisera åtgärder för att minska utsläppen. Att exportera svensk reningsteknik — med miljösubventioner — till Polen vore en mycket effektiv satsning i kampen mot försurningen. Den skulle generera en bättre miljö och nya arbetstillfällen i såväl Sverige som Polen, och jag är övertygad om att detta vore mycket klokare än att försöka sig på tilltaget att dra Polen inför domstol! Herr talman! Visst behövs åtgärderna. Låt mig relatera en tidningsnotis från oktober månad från Marks kommun. Dricksvattnet i nio av tio grävda brunnar är starkt försurat. Försämringen går mycket snabbt, konstaterar en familj där mätning nu skett för sjunde året i följd. Familjen har sedan 1985 noterat en allt kraftigare ökning av aluminium i det sura vattnet. Aluminium kan ha skadliga effekter inte bara på människan utan också på växtligheten. Vi får av notisen veta att litet av hopplöshet griper människorna när de ser utvecklingen vid de årliga testerna. Det är därför angeläget att regering och riksdag lägger fast ett program som syftar till en utsläppsnivå som naturen långsiktigt kan tåla. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion 1986 88:8.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Det är i ett avseende mycket bra; regeringen har efter nästan ett års betänketid fattat ett positivt beslut. Regeringen har upphävt naturvårdsverkets avslag på Lemi AB:s dispensansökan att få montera det s.k. Lemi-systemet även på bilar som är tillverkade efter 1975. Ärendet har återförvisats till naturvårdsverket för ny prövning. Detta borde kunna tolkas så att regeringen ger naturvårdsverket i uppdrag att bifalla Lemi AB:s ansökan från hösten 1986. Det finns dock en del turer i detta ärende som jag gärna vill ha klarlagda här i dag, vilket kan medverka till att det som i dag ser ut som ett positivt regeringsbeslut också i verkligheten får positiva effekter. Regeringen fattade den 29 oktober 1987 beslut om att undanröja naturvårdsverkets beslut. Takten i ärendebehandlingen dokumenteras ytterligare av att Lemi AB fick del av detta beslut först en månad senare, enligt uppgift den 26 november. Denna ovanligt långa expeditionstid för ett regeringsbeslut bör bara noteras som ytterligare ett tecken på en mycket trög administration inom miljöoch energidepartementet. Mycket mer intressant är att naturvårdsverket i ett beslut den 28 oktober 1987 — dvs. dagen före regeringsbeslutet — avslog en dispensansökan avseende Lemi-systemet som framställts av det i huvudsak Volvoägda Catena AB. Naturvårdsverket säger i sin motivering till avslaget bl.a.: ”I grunden har ingenting hänt som gör att naturvårdsverket nu har en annan principiell inställning i frågan.” — Detta syftar på beslutet om avslag den 16 december 1986. — ”Skillnaden är att Lemi-systemet nu uppges skall användas i kombination med en eftermonterad katalysator samt att sökande inte är tillverkare av systemet i fråga. En förutsättning för att ens överväga en dispens är att denna ges till tillverkaren av det system som dispensen omfattar. Emellertid uppstår problemen även om tillverkaren söker dispens. Av insänt material framgår inte entydigt att kombinationen Lemi och katalysator skulle vara bättre än enbart katalysator.” Även Birgitta Dahl var i sitt svar inne på att Lemi AB inte hade kunnat lämna godtagbara besked om systemets positiva effekter. Först vill jag göra en kommentar till det material som Catena AB bifogade sin ansökan till naturvårdsverket. Materialet är, så vitt jag förstår, helt entydigt. Den enklare typ av katalysator — jag tror inte att det är en trevägskatalysator, som miljöoch energiministern sade — som avses att Effekten av kombinationen Lemi-systemet och katalysator är en tydlig halvering av NO,-utsläppen i jämförelse med enbart katalysator. Detta kan tillämpas även på begagnade bilar, vilket är mycket intressant och viktigt ur miljösynpunkt. Catena AB:s redovisning innebär att 1989 års miljökrav för personbilar uppnås med 36 96 marginal avseende NO, och med över 80 90 marginal avseende kolväte och koloxid. Förklaringen till naturvårdsverkets tvekan måste vara att man ifrågasätter undersökningarna. Jag tror mig veta att såväl Catena AB som Lemi AB är beredda att medverka i alla de rimliga tester av systemet som naturvårdsverket önskar som underlag för ett positivt beslut. Varken regeringen eller naturvårdsverket har, enligt de uppgifter jag fått, preciserat sina krav utan bara allmänt ifrågasatt — detta trots att dokumenteringen av Lemi-systemet blir alltmer omfattande och övertygande. Ett bevis för detta bör vara att en av världens största tillverkare av trevägskatalysatorer, Johnson Matthey, har förvärvat rättigheterna till Lemi-systemet för att i första hand använda det i kombination med katalysatorer. Det finns ytterligare en effekt av Lemi-systemet som bör nämnas i detta sammanhang, även om det inte har direkt med dispensärendet att göra. Lemi-systemet kan enligt en rad prov användas för dieselmotorer, med mycket positiva miljöeffekter. En reducering av utsläppen till en femtedel eller mindre har redovisats. Lemi-systemet har visat speciellt goda effekter när det gäller sot och NO, från dieselfordon. Herr talman! Jag vill upprepa att jag tolkar regeringens beslut som positivt, men jag är ändå orolig för att det inte utan vidare följs upp av naturvårdsverket. Jag är därför angelägen om att få miljöoch energiministerns försäkran om att hon med en positiv inställning kommer att följa detta ärende i fortsättningen. Jag ser gärna att ärendebehandlingen inte sker i ultrarapid, utan med den snabbhet och handlingskraft som frågans vikt motiverar. Sammanfattningsvis vill jag konstatera att det finns ett övertygande material som tyder på att Lemi-systemet på ett mycket markant sätt kan medverka till att minska den negativa miljöpåverkan från såväl bensinsom dieseldrivna fordon. Jag hoppas att miljöoch energiministern är helt överens med mig om att en sådan möjlighet inte får lämnas oprövad utan tvärtom är värd att aktivt stödjas. Får jag miljöoch energiministerns försäkran om detta, kan jag konstatera att ett viktigt steg har tagits för en bättre miljö.

Herr talman! Jag delar Alf Svenssons uppfattning att vi i de viktiga frågor som handlar om miljö och överlevnad är betjänta av samförstånd. Jag tror att Alf Svensson minns att jag sade detta både som inledning och som avslutning till mitt huvudanförande här i dag. En del av den kritik som socialdemokraterna har riktat mot andra partier har haft att göra med att man, trots att vi egentligen i många sakfrågor drivs av samma önskan, försöker att göra sig märkvärdig på andras bekostnad på grund av krumelurer i kanten. Jag vill betona att regeringen kommer att söka så mycket samförstånd som möjligt i dessa frågor, t.ex. när den miljöpolitiska propositionen skall behandlas i vår. Jag går så över till de interpellationssvar som hittills har diskuterats. När det gäller frågan om freoner, eller CFC och haloner, vill jag säga följande: Jag har vid åtskilliga tillfällen mycket klart deklarerat att det övergripande målet för arbetet är att vi så snart som möjligt skall upphöra med all användning av alla ämnen som hotar ozonskiktet. Det har jag framhållit i diskussioner och överläggningar här hemma och det har jag gjort i de internationella förhandlingarna. Eftersom det ständigt kom nya oroande rapporter, samtidigt som naturvårdsverkets kartläggning och utredning av olika skäl dröjde, kallade jag redan för ett år sedan till överläggningar med berörda parter; myndigheter, tillverkare och användare. Det är, det vill jag med stor bestämdhet hävda, som en direkt följd av dessa överläggningar som man på åtskilliga områden nu har fått i gång en process där nya alternativ kommit fram i både produktion och användning. Jag hävdar detta med så mycket större trygghet som det faktiskt är vid dessa överläggningar eller i skrivelser till regeringen som man har gjort dessa utfästelser. Det finns ett problem som är besvärligt. Det är helt riktigt att vi icke har en exakt kunskap om hur stor användningen är i Sverige. Att kartlägga detta ingick i det uppdrag som naturvårdsverket fick av regeringen i december 1985. Men inte i någon av de redovisningar som har lämnats till regeringen har naturvårdsverket kunnat lämna en exakt bedömning. Vi arbetar nu med att få fram en sådan exakt bedömning. Vi tror att man för detta måste få använda sig av andra vägar än dem som miljöskyddslagen öppnar. Kanske ger oss lagen om kemiska produkter en effektivare metod, för då kan man gå direkt på produkten och inte på användningsområdet och på det sättet få en noggrannare kartläggning. Jag ger alltså ett mycket klart besked på den punkten. Regeringen har därför i arbetet med de olika underlag vi har fått in fått lov att lägga till extra egna arbetsinsatser i samråd med olika berörda myndigheter för att för riksdagen kunna lägga ett tillräckligt bra förslag. Jag vill också med anledning av en sak som Lennart Brunander sade tidigare säga att det visst är sant att industrin har begärt och inte fått de besked de har väntat. Varför? Jo, de ville ha carte blanche för att fortsätta använda CFC, visserligen andra än de mest aggressiva, men under ganska lång tid. Detta carte blanche har regeringen icke givit industrin. Det skäms jag inte för. Men jag förstår om de klagar. Beträffande kolväten vill jag göra Alf Svensson uppmärksam på att jag i slutet av mitt svar säger att vi får ett förslag från naturvårdsverket. När det gäller detta förslag behöver man inte vänta på ytterligare beslut för att de föreslagna åtgärderna skall träda i kraft. Läser Alf Svensson vad som står litet tidigare i svaret, finner han att jag framhåller att en metod kan vara att utnyttja de möjligheter som miljöskyddslagen ger bl.a. naturvårdsverket att utfärda råd och anvisningar, exempelvis av innebörden att den här typen av åtgärder skall vidtas. Det betyder att vi så snart som naturvårdsverkets förslag kommer har råd och anvisningar som kan träda i kraft. De föreligger inte ännu i slutlig form, men jag har ändå velat ge riksdagen denna information. Jag förutsätter att förslaget innebär att man omedelbart kan se resultat, annars får naturligtvis regeringen gripa in. Det finns en ordning för hur sådana här frågor skall skötas och den innebär att myndigheterna skall komma med sina förslag först. Jag vill också säga att utsläppsminskningen vad gäller svaveldioxid faktiskt är mer omfattande än vad som framgår om man utgår från 1975. Tar man 1970 som utgångsår är minskningen redan 70 76. Med de nya ambitioner vi har kommer minskningen till mitten av 90-talet att nå någonstans mellan 80 och 90 26, dvs. i nivå med vad naturen tål. Detta räknar vi med att klara. Då tror jag att Alf Svensson och jag kan vara överens. Jag vill också nämna att jag för bara ett par veckor sedan besökte Marks kommun och Erik Eriksson i Hägghult, som är en av dem som har drabbats av svåra problem. Där prövar naturvårdsverket nu nya mer avancerade metoder för att komma till rätta med försurningen av dricksvattnet. Detta görs som ett led i arbetet med att lägga fram en ny plan mot försurning, som skall ingå i miljöpropositionen. Jag tycker att det var mycket intressant och bra att se att man i den kommunen, som är framsynt och bra och vars miljöoch hälsoskyddsnämnd jag hade utförliga diskussioner med, prövar olika metoder för att förbättra arbetet på den här punkten. Det är riktigt, Ivar Franzén, att det har varit många besvärliga turer i frågan om Lemi-systemet. Det är utomordentligt angeläget att vi får fram bra metoder för att komma till rätta med utsläppen från både dieselfordon och äldre fordon. På den punkten är vi överens. Naturligtvis vet Ivar Franzén också att jag inte kan kommentera ett ärende som är föremål för prövning vare sig det sker hos myndighet eller regering. Vi har så många gånger diskuterat detta. Ivar Franzén syndar ständigt på nåden på den punkten. Jag skall fortsätta att undervisa Ivar Franzén om de regler som gäller för statsrådens och riksdagsmännens diskussion om sådana här saker. En av komplikationerna i hanteringen under året har varit att Lemi inte har velat ställa upp på den sorts provtagning som bilavgaslagen stadgar. Naturvårdsverket och Bilprovningen har inte kunnat godkänna den redovisning företaget lämnat. Därför har man begärt att prov skulle utföras hos Bilprovningen och det har Lemi vägrat att ställa upp på. Det är klart att det då blir mycket svårt att lösa problemen. Det beklagar jag också. Jag vill även säga att jag har försäkrat mig om att naturvårdsverket och Bilprovningen har preciserat vad det är de vill ha reda på. Det har skett vid överläggningar vid vilka tjänstemän från departementet har varit närvarande, så det vet jag. Det är min förhoppning att det skall gå att finna en lösning. Men det förutsätter faktiskt att också företaget ställer upp på de krav vad gäller provtagning som den av riksdagen antagna lagen stadgar.

Herr talman! Jag är glad över Birgitta Dahls deklaration att regeringen kommer att söka samförstånd i dessa mycket stora och låt mig säga ständigt svällande frågor. Det kanske kunde tyckas övermaga — det sade jag också — att jag tog upp denna fråga i mitt anförande. Men jag tyckte ett tag under debatten att intresset för vad som hade hänt under tidigare år blev alldeles för omfattande. Vi vet att ute i samhället ivrar många människor, inte minst barnfamiljer — mammor och pappor med små barn —, för att något konkret skall hända. Det är för morgondagen man vill se åtgärder. Jag är tacksam också, herr talman, över att Birgitta Dahl tidigare — och hon gjorde det även i dag — har deklarerat att ämnen som hotar ozonskiktet skall bort, de skall inte användas. Jag undrar förstås om inte kartläggningen, och den kunskap som statsrådet ärligt deklarerade inte finns i dag, hade befunnit sig på ett annat stadium om miljövårdsenheterna hade varit bättre bemannade. Jag tyckte nästan det var litet tragikomiskt under en period då vi först hade en debatt om 2 ton utsläpp på ASEA. Sedan kom Gambro med 50 ton utsläpp. Då glömde vi naturligtvis ASEA, då var det den nya uppgiften som debatterades. Strax efteråt var det ett par industrier i Jönköpings län som var på tapeten och så kom skaraborgarna och sade: Vi är trots allt värst. Jag måste säga att det verkade mycket lösligt, och det var först när uppgifterna vittjades fram från länsstyrelserna som man kunde få dem. Uppgifterna från mitt eget län är fakta som är kända sedan åtskilliga år. Man vet vilka industrier som gör utsläpp och man vet hur mycket. Talar man emellertid med miljövårdsenheterna säger de: Vi har inte resurser så att vi orkar följa upp dessa frågor. Jag undrar, Birgitta Dahl, om inte kartläggningen haltar just av den anledningen. Helt kort vill jag också säga att det är tillfredsställande att någonting kommer att ske beträffande kolvätena, men jag tycker förstås att man kunde ha gjort någonting tidigare. Vi kunde ha studerat systemet i Kalifornien i stället för att vänta på naturvårdsverket i Sverige. Fungerar det i Kalifornien på så många bensinmackar borde det också kunna fungera här i Sverige. Jag har besökt Prajs i Göteborg och måste säga — utan att ha gjort några vetenskapliga undersökningar — att skillnaden är mycket påfallande om man tankar vid en sådan bensinmack i jämförelse med om man tankar vid en vanlig mack.
Herr talman! Mellan miljöoch energiministern och mig börjar det bli en följetong som innebär att praktiskt taget vilken fråga jag än ställer så gäller det ett ärende som är under beredning, och följaktligen kan miljöoch energiministern inte svara. I detta fall undrade jag om miljöoch energiministern ville positivt följa frågan, ett mycket ringa krav. Om man vill lägga ut texten kan man naturligtvis fråga om detta ärende är under beredning. I det ärende som vi talar om i dag fattades beslut den 9 oktober, och det är såvitt jag förstår ett avslutat ärende. Jag ville närmast göra en uppföljning av anmälan då det gäller regeringen och naturvårdsverket, och jag hade hoppats på en positiv puff i ett mycket viktigt ärende. Jag har svårt att förstå hur det skulle kunna strida mot moraliskt mycket högtstående debattregler. Ett statsråd är väl inte förhindrad att uttrycka en mening om huruvida statsrådet är beredd att verka för en sak eller inte. I så fall skulle man väl vara vingklippt som statsråd. Jag återgår till vilka krav som ställts. Självfallet kan jag ha fått andra uppgifter än statsrådet, och det är väl sådant som skall redas ut i debatten. Det ställs ett konkret krav, och det är att varje motorfamilj skall prövas. Miljöoch energiministern förstår säkert att det är ett orimligt krav. Man grundar sig dessutom på bilavgasförordningen, som föreskriver att ingrepp i avgasreningssystemet inte får göras utan viss dokumentering. Detta är vad jag kan förstå en total feltolkning av bilavgasförordningen. Det gäller icke något ingrepp i avgasreningssystemet, utan det gäller en förbättrad förbränning i motorn. Man måste i allt väsentligt ifrågasätta om naturvårdsverkets argumentering är korrekt. Men det är inte detta som är intressant att diskutera i dag, utan det intressanta är att försöka lösa dessa frågor konstruktivt och göra det utan alltför mycket prestige. Man bör försöka ge Lemi-systemet de möjligheter som all den dokumentation jag har sett tydligt visar att det förtjänar. Jag är oerhört angelägen om att denna debatt i sak för frågan framåt, och jag vill framför allt inte skapa en mängd motsättningar. När vi är så överens i sak borde vi också kunna vara överens om att det är rimligt både för ett statsråd och en riksdagsman att positivt arbeta i den riktning vi tror är den rätta.
Herr talman! Skälet till att jag då och då får påminna Ivar Franzén om vissa saker är att jag inte kan undgå intrycket att Ivar Franzén har satt i system att ställa frågor på det sätt det här handlar om. Jag hoppas att jag har fel på den punkten. Det är riktigt att ärendet inte är föremål för prövning i regeringen just nu. Däremot behandlas det i naturvårdsverket efter återförvisning från regeringen, och Ivar Franzén vet att regeringen inte får lägga sig i den prövningen. Ärendet kan sedan komma att överprövas av regeringen. Vidare framgick det nog av min beskrivning hur nära jag och mina medarbetare följer sakfrågan. Lemi är emellertid ett företag bland ett antal andra som söker eller kan tänkas söka godkännande. I ett sådant här ärende måste vi uppträda med all omsorg så att alla skall få en enhetlig och rättvis bedömning. Det har allmänheten och riksdagen rätt att kräva av regeringen. Den balansgången måste vi klara. Jag hoppas också att denna fråga skall klaras ut på ett bra sätt, men det förutsätter som jag sade att alla ställer upp och visar korten öppet och noggrant så att vi kan få en prövning i enlighet med vad lagen föreskriver.
Herr talman! Jag tackar för denna försäkran om att det finns en positiv vilja att verka för denna sak liksom för andra viktiga saker på miljöområdet. Jag skulle vilja utnyttja ett par minuter av min repliktid till att ge en liten redogörelse så att de som eventuellt läser protokollet får en inblick i vad Lemi-systemet är, eftersom vi här bara använder ett namn utan att förklara det. Lemi-systemet bygger på de tidigare kända koncepterna för ökad verkningsgrad och minskade emissioner hos motorer. Lemi-systemet ökar de viktiga oktanoch cetantalen samtidigt, vilket gör systemet förträffligt när det gäller alla typer av motorer. Lemi-systemet appliceras till motorns insugningsrör för att komplettera den svaga länken i förbränningen, nämligen luften. Utgångsläget vid all montering är att motorn uppfyller tillverkarens krav. Därefter appliceras systemet och en dekal fästes i motorrummet med de nya emissionsvärden som skall gälla. Motorns livslängd påverkas positivt liksom den nya katalysatorn tack vare att systemet ger en säkrare tändning och en jämnare tryckfördelning i cylindrarna vid en lägre förbränningstemperatur. Den minskade halten skadliga ämnen samt ökad fuktighet i avgaserna minskar belastningen och ökar livslängden.

Herr talman! För drygt fyra timmar sedan besvarade miljöoch energiminister Birgitta Dahl min interpellation om miljöproblemen i Öresund. Jag ber att få tacka för svaret. Vi har under det gångna året fått allt fler alarmerande rapporter om svåra miljöföroreningar i Öresund och i Östersjön. Det finns t.o.m. de som säger att Öresund är döende och menar att situationen där är värre än i Laholmsbukten. Fiskare och dykare som länge har följt utvecklingen säger att växterna kvävs, att fiskarna mumifieras och att om ingenting görs omedelbart finns ingen levande bottenfauna kvar om fem år. Siffror framtagna av marinekologiska laboratoriet tyder på att detta kan vara en realistisk beskrivning av nuläget och framtiden: + Fosforhalten har fördubblats i Öresund tre gånger de senaste 50 åren. + IÖstersjön har kvävehalten ökat fyra gånger och fosforhalten åtta gånger på 100 år. + Längs kuststräckor utanför Blekinge, nordvästra Skåne och Halland har halten av fosfor och kväve fördubblats i algerna. + I Öresund går ökningstakten av dessa halter ännu snabbare. Ökningen har skett 2,5 gånger de senaste 25 åren. + De organiska gifterna PCB och DDT fortsätter att öka trots att dessa som bekant är förbjudna i Sverige. PCB förs sannolikt hit med östliga vindar från Finland och Sovjet, medan DDT kommer från ännu avlägsnare trakter. Allt detta innebär sammantaget att plankton och alger blir alltmer sällsynta. Genom att kväve och fosfor ökat i sedimentavlagringarna har syrgashalterna sjunkit. Detta i sin tur ger upphov till de ”döda” bottnarna. Forskare kan också bekräfta att skadorna finns på allt mindre djup. För några år sedan behövde man gå ned 100 meter för att hitta skador. Nu finns de redan på 60 meters djup. Därför ökar hela tiden arealerna med syrebrist och svavelvätebildning. Ett särskilt problem är de uttag av sand som ständigt görs i stora delar av Öresund. Framför allt sker detta på den s.k. Vendisken mellan Helsingborg och Helsingör. Hål har bildats — både där och längre söderut — när sandsugningsfartygen har gått fram. I dessa hål bildas svavelväte. Vendisken, som tidigare tjänat som trafikdelare, har sänkts. Därmed har nya förhållanden skapats. Tidigare bestånd av smådjur och plattfisk har Självfallet har den allvarliga utvecklingen av vår miljö på olika sätt orsakats av människor. Våra ingrepp i naturen har skett sedan urminnes tider. Den tekniska utvecklingen har på många sätt varit positiv, men den har också haft ett pris. Förbättrad teknik har förändrat naturen. Det är därför viktigt att vi eftersträvar en teknik som är i harmoni med naturen. För detta fordras tekniska framsteg men kanske i någon annan form än tidigare.

Herr talman! Det är en märklig situation som har uppstått här i dag genom de ändrade reglerna, nämligen att man skall vänta i fyra och en halv timme på att få ordet efter ett interpellationssvar. Jag tackar i alla fall miljöoch energiministern för svaret. Jag konstaterar också att vi har ungefär samma syn på det problem som jag har tagit upp, nämligen avloppsslam från reningsverk. Jag har fått svaret i förväg och läst det. Man blir kanske litet förvånad när man får läsa att det nu plötsligt efter 20 år blir fart på naturvårdsverket, som nu skall börja undersöka avloppsslammets innehåll av gifter och liknande. Det är i och för sig bra. Det sägs i svaret att gränsvärdena skall sänkas. Det är kanske inte så viktigt att gränsvärdena sänks som att man tar reda på hur mycket miljön verkligen tål. Jag vill bara erinra om att LRF för två år sedan uppmanade sina medlemmar att vägra ta emot avloppsslam för gödsling — det var den gången fråga om att påverka några prisförhandlingar; det var ändamålet med det stoppet, och det tog man sedan tillbaka. Men nu har man blivit uppskrämd på nytt, och frågan är väl hur det skall gå i fortsättningen. Vid det tillfället gjordes undersökningar runt Stockholm — det produceras ju mycket slam från reningsverken här, och det gödslas på åkrarna. Man fann vid den undersökningen att den slamgödslade jorden innehöll 40 gånger mer kadmium och 19 gånger mer kvicksilver än den traditionellt gödslade. Det är faktiskt en allvarlig varning. I vårt grannland Danmark är det förbjudet att sprida slam från reningsverken — man är rädd om sin odlingsjord; den är viktig för ett land som exporterar livsmedel, som Danmark gör. De experter som jag har talat med har framhållit att vi aldrig kommer till rätta med avloppsslammet förrän vi har s.k. duplikatorledningar. Det vill säga att industriutsläppen och de utsläpp som kommer från hushållen måste skiljas åt. I det som släpps ut från vissa industrier finns så giftiga ämnen att de rusar rakt igenom reningsverken och går ut i havet och kan ställa till stora skador där. Det finns i statsrådets svar också en uppgift som är mycket förbryllande. Statsrådet säger nämligen att naturvårdsverket har beslutat sänka gränsvärdena och tar som exempel kadmium — och det kan man ju förstå — men också fosfor. Fosfor är ju faktiskt ett växtnäringsämne, som icke alls är giftigt för jorden —-tvärtom! Det är otroligt värdefullt att man tar till vara det, därför att vår åkerjord här i Sverige lider brist på fosfor. Det kan inte heller finnas någon baktanke om att fosfor kan urlakas, eftersom fosforn binds fast i marken — det vet man — till skillnad från kväve, som är lättrörligt. Man kan kanske utgå från att detta är ett olycksfall i arbetet. Jag riktar ingen kritik mot statsrådet, utan den kritiken får statsrådets medhjälpare ta till sig — jag anser att de inte har några djupare agrara insikter. Jag har kontrollerat det här med ett företag som tillverkar handelsgödsel och fått bekräftat att man inte kan förbjuda ett slam för att det är fosfor i det. Det är fosfor i allt slam från reningsverken med få undantag, eftersom det är den produkt som man använder för att få ett renare utsläpp. Jag vill också fråga vad man skall göra med det slam som enligt de nya förordningarna och de skärpta kraven inte får spridas på åkrarna. Var skall man göra av det? Det går näppeligen att lägga det på våra tippar, där det kanske urlakas och går ut i vattendragen. Det kan man inte acceptera. En annan fråga är vad naturvårdsverkets skärpta allmänna råd innebär. Allmänna råd kan man ju ge folk — producenter och liknande — men skall det bara handla om rådgivning, eller kommer det att lagregleras vad man får göra med avfallsslammet och kommer sanktioner att tillgripas vid brott mot lagen? Det är mina två frågor. Jag vill också, herr talman, göra ett par reflexioner. Det har här vid flera tillfällen av talare från olika partier framhållits hur viktiga miljöfrågorna är och vilken stor vikt folk tillmäter dem. Tydligen anser inte riksdagens ledamöter att de är så förskräckligt viktiga. Jag har räknat antalet ledamöter som varit närvarande i kammaren under denna debatt, och det har varit mellan fem och tjugo. De tjugo var här när ministern höll sitt inledningsanförande. Vid ett tillfälle uppstod ett mycket högt röstläge i debatten här i kammaren med anledning av miljövårdsfrågorna. Eftersom jag har sysslat med dem i över 30 år gjorde jag reflexionen att dessa höga röstlägen och uttalanden, som präglades av attityden ”Hurra vad vi är bra” eller ”Det är bara vi som begriper någonting”, inte kommer att föra miljövårdsfrågorna ett enda steg närmare en lycklig lösning.

Herr talman! Låt mig först säga att jag håller med Sven Munke på den sista punkten. Det är för att vi vill ha sakligt hållbara lösningar som vi tar på oss det besvär det faktiskt kan innebära att vänta med att presentera propositionen tills vi är säkra på att ha det. Jag tycker också att det märks på Sven Munkes inlägg att han som lantbrukare har djupa agrara kunskaper. Låt mig då ändå bidra med några av de kunskaper jag förutsätts ha. Jag vill då först bara påpeka att det som står om fosfor är att mängden fosfor inte får vara högre än vid användning av fosforgödselmedel. Det är väl ändå en oantastlig formulering. Jag ser på Sven Munke att han inte håller med mig, och då måste det vara någonting som inte jag begriper. Vi får se om Sven Munke kan klara ut den saken. Om man anser att den ena regeln är motiverad ur både agraraoch miljömässiga synpunkter, då bör den kunna tillämpas också i detta fall. Karaktären av allmänna råd är sådan att de skall kunna tillämpas av tillsynsmyndigheterna, som i detta fall är kommuner och länsstyrelser. Det gäller t.ex. vid hanteringen av miljöfarligt avfall som uppstår när man hanterar den produkt som så att säga ligger före rötslammet så att det miljöfarliga avfallet tas ut. Det kräver noggrannare regler för hantering av olika typer av upplag. Vissa avfallsprodukter måste kanske tas om hand av SAKAB eller på annat sätt. Det är tillsynsmyndigheterna som skall se till att så sker.

Kommunerna kan alltså fatta sådana beslut. De kan också sätta priser som gör att det blir intressant eller t.o.m. nödvändigt för industrin själv att ta hand om de giftiga ämnena vid källan. Det är inte säkert att det behövs två avloppssystem. Man kan i stället tänka sig olika typer av avskiljningssystem och reningssystem vid industrin. Jag anser att det är en helt överlägsen metod. Det behövs inte, som Lars Ernestam tycktes tro i sitt tidigare debattinlägg, instiftas en särskild lag för det. Det är något som kommunerna själva kan bestämma. Metoden är således helt överlägsen jämfört med att få ett rötslam som inte kan användas till något nyttigt. Det är den vägen vi bör gå i Sverige och inte den väg som Danmark har valt att gå.
Herr talman! Jag tackar för de klarläggande beskeden om hur lagen skall tolkas i dessa fall. Jag är också införstådd med att vissa industrier måste ha en egen reningsanläggning, men vi vet att effekterna av reningen sällan är tillräckliga. Det finns kolfilter och annat som de kan använda sig av. Jag visste inte att kommunerna hade de befogenheter som statsrådet talade om, utan jag trodde att det var koncessionsnämnden som stod för föreläggandena. Men det kan ju ha skett förändringar sedan jag intimt arbetade med dessa frågor. Fosforn utgör inget större problem; den är en bagatell i sammanhanget. Den aktuella skrivningen är mycket dunkel. Ingen lag eller förordning förbjuder en lantbrukare att lägga på hur mycket fosforgödsel han vill. Därför är inte skrivningen i fråga förankrad i verkligheten. Jag har under förmiddagen lyckats ta reda på att det inte heller rör sig om särskilt stora mängder. I reningsverk med kemisk fällning används fosfor, men den är inte giftig för växterna. Den går inte ut i havet såvida man inte sprider slammet på tjälad mark, vilket är förbjudet. Fosforn stannar kvar i marken och bildar en depå för kommande växtlighet. Växterna kan aldrig ta emot mer fosfor än de har behov av. Fosforn är alltså inget gift utan tvärtom ett nödvändigt ämne för att växterna skall utveckla sig. Jag säger inte detta som någon kritik mot statsrådet, utan jag har bara velat göra detta klarläggande. Det finns dock anledning att se över skrivningar av detta slag. Vi befinner oss ju i parlamentet, och många tar del av vad som skrivs. Med en sådan skrivning blir det kanske ett löjets skimmer över ett uttalande som jag i övrigt accepterar. Just den nämnda passusen hänger jag dock upp mig på.
Herr talman! Öresundskommissionen, som är en gemensam svensk-dansk organisation, konstaterade vid sin årliga session för några dagar sedan att Öresund inte kunde förklaras vara ett särskilt föroreningskänsligt område men väl ett särskilt föroreningsbelastat område. Man konstaterade vidare att Öresund visserligen tar emot mycket föroreningar men att dessa till stor del spolas bort av de starka strömmarna mellan Kattegatt och Östersjön. Trots det kan nog ändå slås fast att stora delar av Öresund är allvarligt skadade. Området utanför Helsingborg är förmodligen det svårast skadade. I mitt inledningsanförande nämnde jag att fiskare och dykare under senare tid har vittnat om alltmer alarmerande händelseförlopp. Stora delar av havsbotten tycks i dag vara helt utan liv, och det är en utomordentligt allvarlig utveckling. Länsstyrelsen i Malmöhus län begär nu anslag från miljödepartementet för att genomföra en omfattande undersökning av havsmiljön, och det är sannolikt nödvändigt. Det var ju mycket länge sedan man senast gjorde det. Det viktigaste är dock att det vidtas konkreta åtgärder. Vi skall ha klart för oss att det kommer att kosta stora uppoffringar för att kunna stoppa miljöförstöringen i bl.a. Öresund. Jag tror att de flesta människor är beredda att betala priset om åtgärderna ger oss möjlighet att återskapa liv i de områden där liv i dag inte längre existerar.
Herr talman! I mitt svar, Sven Munke, gick jag möjligen händelserna litet i förväg. I de förslag om insatser mot havsföroreningar som kommer att ingå i miljöpropositionen med anledning av aktionsgruppens förslag ingår gödslingsplaner och annat som nu tillämpas i Laholmsbukten och runt Ringsjön. Dessa planer kommer vi att få anledning att tillämpa på fler håll. I det sammanhanget blir det intressant att uttrycka sig på det sätt som jag gjorde, men jag lovar att vi skall vara mycket varsamma med ord och fakta så det blir klart vad vi menar. Jag är tacksam över Per Stenmarcks deklaration om att alla är beredda att ta på sig de stora uppoffringar som krävs för att klara den omställning som vi står inför. Självfallet kommer regeringen att mycket noggrant gå igenom vad som behöver göras i Öresundsområdet som ett led i arbetet med aktionsprogrammet. Riksdagen kommer i vår att få ta del de insatser som krävs. Det kommer emellertid att ställas krav. De största resurserna som skall satsas går inte över statsbudgeten, utan de kommer att behöva satsas inom olika samhällssektorer. Ytterst kommer enskilda människor, konsumenter och skattebetalare samt aktörer inom industrin och jordbruket att belastas. På många områden kommer kostnader att uppstå, och dessa får vi bära solidariskt. Det var mycket bra att Per Stenmarck gjorde den deklarationen.

Herr talman! De synpunkter som miljöoch energiministern framförde om rötslammet i sin replik till Sven Munke var bra. För att över huvud taget klara miljön i framtiden måste vi se till att rena vid källan. Gifter och föroreningar av olika slag får över huvud taget inte komma ut. Som regel är det också fråga om i sig värdefulla substanser som bör kunna återanvändas redan vid det företag som står för den ursprungliga produktionen. Det måste naturligtvis vara den första försvarslinjen, om vi skall kunna klara miljön framöver: Vi skall helt enkelt inte förorena. Om vi gör det, innebär det att vi ständigt måste gå in med reparationer i efterhand. Det innebär att miljön har hunnit bli fördärvad. Det innebär att vi får väldigt stora kostnader för att renovera, om det över huvud taget är möjligt. Jag har varit i Tjeckoslovakien i höst och tagit del av skogsförstöringen, och jag har fått reda på att man inte bara haft att avverka all skogen över stora områden utan att man har varit tvungen att skrapa bort ett lager på 20 cm av jorden för att över huvud taget kunna tänka sig att få någon nyplantering att växa. Ändå var vetenskapsmän som jag och mina kolleger pratade med mycket osäkra på om man skulle få något positivt resultat. Det kan alltså till stora delar röra sig om ett slags slutgiltig förstöring av livsmiljön. Detta var en allmän reflexion. Sedan kan jag säga att man naturligtvis också måste se upp när man fattar beslut om att aktiviteter skall få förekomma, så att inte dessa leder till stora problem i framtiden. Det gäller att tänka efter före, som det brukar heta med en sliten fras. Det är lätt att se till den trängre nyttan när man fattar ett beslut. För mig, som kommer från Lund—-Malmö-området, är det naturligt att tänka på Öresundsbrofrågan som dragits fram och tillbaka så många gånger. Vissa i regeringen — jag vet inte om Birgitta Dahl tillhör dem — med kommunikationsministern i spetsen driver på väldigt hårt för att det skall bli en bilbro mellan Malmö och Köpenhamn. En hel del företrädare för de olika politiska partierna i Skåne, utom centern och vpk, har också med iver gått in för denna bro. Ser man till den omedelbara nyttan — att kunna rulla bilar över bron —är det naturligtvis bra att ha en bro, men de samlade negativa miljöeffekterna blir kolossalt stora. Det är viktigt att man i varje fall har det klart för sig, innan man går till beslut om ett så gigantiskt byggnadsverk. En bilbro mellan Malmö och Köpenhamn är otvivelaktigt en insats för att förstöra miljön i sydvästra Skåne. Det var en liten utvikning. Jag berömde miljöoch energiministern, och det skulle jag kunna göra på andra punkter också. Jag tycker att Birgitta Dahl i många avseenden har rätt för sig. Sedan jag har sagt detta, hoppas jag att det medverkar till att miljöoch energiministern inte blir alltför irriterad på mig, när jag fortsättningsvis kommer fram med litet mera kritiska synpunkter. Jag har fått ett frågesvar, om jag nu har fått det. Det är jag nämligen osäker på. Det är en mening påhängd på ett interpellationssvar som refererar till mig, men om jag har fått något svar på de frågor jag ställde är väl mera oklart. För att göra det hela något begripligare, i varje fall för den som i efterhand läser protokollen, vill jag erinra om följande. Den 22 oktober hade jag en debatt med miljöoch energiministern här i kammaren om freonutsläppen och vad regeringen hade gjort eller rättare sagt inte gjort i den frågan. Den gången blev miljöoch energiministern rätt irriterad på mig. Det kan jag naturligtvis tåla, så det är inte det jag skall klaga på. Så känslig är jag inte.

De skulle inte ha gjort vad de är ålagda att göra. Det följdes upp med tidningsuttalanden också. Detta väckte naturligtvis inte bara förstämning utan en viss upprördhet på länsstyrelsernas naturvårdsenheter. En del ringde mig, eftersom jag hade agerat i frågan. De tjänstemän som jag fick kontakt med frågade, och det framgick för övrigt också av pressdebatten: Skall länsstyrelserna och deras naturvårdsenheter i fortsättningen styras av uttalanden som fälls i riksdagen och det som återges i tidningarna av vad miljöoch energiministern har sagt? De påpekade för mig att de har att handla enligt lagar och förordningar som det inte är möjligt att gå vid sidan om. Med anledning av dessa ibland ganska upphetsade påstötningar ställde jag en ny fråga den 10 november. Det är alltså ungefär en månad sedan, och den kunde ha besvarats redan den 12 november, eftersom det var frågestund då och miljöoch energiministern var här. Men så blev det inte, utan nu har min fråga alltså hängts på i denna stora allmänna miljödebatt, och frågan kommer väl av den anledningen att fördunklas. Jag ställde den konkreta frågan till miljöoch energiministern: Vilka är de sakliga och rättsliga grunderna för statsrådets kritik av berörda myndigheter vad gäller handläggning av freonfrågor? Den frågan har jag inte fått något svar på. Det är ju så när det gäller freonet att man inte hade någon tillståndsplikt. Freonet finns inte med på listan över de saker som kräver tillståndsprövning. Regeringen har inte gjort något för att se till att det införs tillståndsprövning när det gäller freonet. Vidare påstår en del av tjänstemännen som ringde mig att det faktiskt hade förekommit prövning av en del fall, som hade gått ända upp till regeringen efter överklaganden, och regeringen hade fastlagt hur det skulle vara. Då frågade man sig på länsstyrelserna: Skall vi bryta mot de bestämmelser som regeringen själv har fastlagt genom sina beslut i besvärsärenden? Det blev en ganska förvirrad situation, och man frågade sig: Vad skall vi nu rätta oss efter egentligen? Skall vi rätta oss efter lagar och bestämmelser, förordningar som regeringen utfärdar, eller skall vi ta fasta på uttalanden som en minister fäller i en kammardebatt eller i tidningarna? För min del måste jag säga att jag är förvånad. Det borde vara en ganska naturlig sak för regeringen, om den vill ändra på hur myndigheter skall jobba och vad de skall ta sig an, att tillgripa den förordningsmakt som regeringen utan tvivel har. Då blir det ordning och reda, och det blir laglig grund för de beslut som skall fattas. Jag vill alltså konstatera att något svar på min fråga som kan stilla den häpenhet som finns på naturvårdsenheterna har jag inte fått.

Det bör understrykas att sådana bestämmelser kan införas utan riksdagens medverkan.” Det är alltså upp till regeringen. Så vill jag nämna ytterligare en sak, som i varje fall har någon anknytniug till vad jag sade inledningsvis. Vi upptäcker ständigt nya källor till besvärliga miljöproblem. Under några år har jag upprepade gånger väckt en motion i riksdagen om avgasföroreningarna från flygplan. Vi kom ju så småningom på att avgaserna från bilarna inte var så nyttiga. Nu vet vi också att det är särskilt viktigt att ta itu med dieselavgaser från lastbilar. Där ligger vi t.o.m. efter andra länder. Men flygplanen har vi inte gjort någonting åt. Det är ett växande problem, det visar många undersökningar. Flygtrafiken ökar ständigt hos oss och i världen i övrigt, men för flygplansmotorerna finns det inga bestämmelser om avgasrening och liknande, utan man pyser ut allt i luften, och det seglar runt och faller naturligtvis ned och åstadkommer skada. Det finns de som menar att om vi inte gör någonting på det här området, kommer alla de i och för sig bra insatser som görs när det gäller biltrafiken att ätas upp av de ökade föroreningarna från flyget. Även kvantitativt är detta alltså inget litet problem. Jag har menat att vi här borde försöka vara ute så tidigt som möjligt och ta itu med frågan.

Sådana tror jag nämligen kommer så småningom, för det måste man ha. Om vi är väl framme här, har vi också en industriell vinst att göra. I årets betänkande nr 8 från jordbruksutskottet är det endast mina centerpartistiska kolleger som har reserverat sig för min motion. Jag ber att få yrka bifall till reservation 4 vid jordbruksutskottets betänkande 8. Det är inte så ofta jag deltar i debatter av det här slaget, och när jag nu har chansen vill jag säga en sak till. Jag tycker att när det gäller miljöskador av olika slag drabbar anklagelserna fel adressater. Vi vet ju vilket skall som har riktats emot jordbrukarkåren från alla möjliga håll, inte minst från socialdemokraterna här i riksdagen, och vilket skall som har riktats mot målarfirmor och målarmästare, även om det inte har varit samma volym på det, för att de använder lösningsmedel som har visat sig skadliga. Det är naturligtvis inget fel att man kritiserar användare, om det visar sig att en del produkter ger skador, men vi får komma ihåg att ansvaret ligger högre upp, och det betonas nästan aldrig i debatten. Vad har jordbrukarna i Sverige gjort? Jo, de har rättat sig efter vad professorerna vid lantbruksuniversitetet har kommit fram till. Vad de har fått lära sig på lantbrukshögskola och lantmannaskolor och vid alla möjliga instruktionskurser har de tagit till sitt hjärta och sagt: Så här säger alla experter att vi skall göra. Vi skall höja produktionen, och då skall vi använda ditten och datten. Och de firmor som tillverkar det hela går ut med stora annonser och talar om, hur nyttigt det är. Så använder man produkterna, dvs. man följer vad som brukar kallas högsta expertis. Sedan får man skäll för det. Det är inte att undra på, oavsett om man är målarmästare med lösningsmedel eller jordbrukare som använder besprutningsmedel, att man blir förtörnad. Vi har ju bara gjort som ni har sagt, säger man. Jag menar att vi i vårt land också borde ha en debatt om vetenskapens ansvar, om ansvaret hos konstruktörer och tekniker av olika slag. Det är för billigt när man bara säger: Vi gör vad vi kan åstadkomma, och sedan ligger ansvaret på användarna. Vi måste fördela ansvaret över hela denna kedja från konstruktionen av nya ämnen i de kemiska institutionernas laboratorium och ut till användarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som jag fått på min interpellation om lokaliseringen av det planerade miljötekniska institutet. Med den ordning vi har här i riksdagen erhöll jag redan i går miljöministerns svar. Det var på fem rader och innehöll ett negativt ställningstagande till Göteborg som lokaliseringsort. Jag får erkänna att när jag i dag på morgonen kl. 9 satt och lyssnade till miljöministerns inledningsanförande här i kammaren, hoppades jag ett tag på ett annorlunda svar. I det anförande som miljöministern då höll anlade hon nämligen synpunkter som egentligen borde ha gett anledning till ett annat ställningstagande i fråga om var lokaliseringen av detta institut slutligen bör ske. Miljöministern betonade då att det är viktigt att nationella och internationella insatser går hand i hand och hänvisade bl.a. till det projekt som genom hennes försorg kommit till stånd i Göteborg. Flera av de svar som också har lämnats i dag berör Göteborg. Jag tänker på återföring av kolväten vid tankning av bilar; just det projektet har tagits upp i Göteborg. Likadant är det med Ivar Franzéns krav på avgasrening på gamla bilar; det är Göteborgsföretag som hanterar de frågorna. I en annan proposition, nr 25 som gäller tilläggsbudgeten, tar miljöministern upp samarbetet i vad gäller forskning om dioxiner på skogens sida och säger att denna bör knytas till universitetet i Umeå. Det tycker jag är riktigt. Men analogt med detta borde man också ha en positiv inställning till Chalmers och till universitetet i Göteborg, där miljöforskning på just detta område pågår. Jag tycker därför att det hade varit mera konsekvent, om miljöministern i sitt svar hade kommit till ställningstagandet att det planerade miljötekniska institutet bör placeras i Göteborg. Det finns nämligen många skäl för att lokalisera det till Göteborg, och jag skall ta några av dem. Miljön i Göteborg lämpar sig väldigt bra för ett sådant institut. Jag börjar då med den inre, dvs. vetenskapliga miljön, som är den allra bästa i landet. Vi har Chalmers, universitetet, IVL och Kristinebergs marinbiologiska station. Ingen torde bestrida att det finns mycken kunskap på den miljötekniska sidan knuten till Västsverige. Vi har många företag i Göteborgsregionen som på olika sätt sysslar med miljöteknik. Jag har här ett par böcker som redovisar detta. Länsstyrelsen, Göta älvs vattenvårdsförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs kommun är exempel på förvaltningar och organisationer som aktivt arbetar med miljöfrågorna. Den yttre miljön lämpar sig också mycket väl för ett institut av detta slag. Det säger jag inte för att vara ironisk, utan jag bara konstaterar det som göteborgare. Detta vet ju Birgitta Dahl, eftersom hon själv har satt i gång ett projekt på Hisingen. De miljöproblem som Västsverige är utsatt för är av betydligt större internationellt intresse än Stockholmsregionens. Vårt läge i Västsverige är starkt utsatt för internationell miljöpåverkan via luftoch vattenvägar. Lägg därtill de inhemska miljöproblemen it.ex. Kattegatt och Skagerrak och inte minst på Hisingen. Vi har ju två internationellt kända storföretag — SKF och Volvo — och det blir självfallet en stor miljöpåverkan från dem. Vi har en stor hamn, och det har tidigare här i dag framhållits, i samband med kolvätena, att det innebär bekymmer. Vi har raffinaderierna. Dessutom har vi naturligtvis som rikets andra stad en stor biltrafik med alla de problem som följer därav. Jag tror att någon talare tidigare i dag också har nämnt vad som hände förra veckan. Det var ett lock över Göteborg, varunder luftföroreningar samlades. Man försökte från kommunens sida få bilisterna att åka kollektivt — tyvärr med dåligt resultat. I dag hörde jag på radion att miljöoch hälsovårdsnämnden i Göteborg har tagit upp frågan om en förändring i lagstiftningen så att man kan förbjuda biltrafik vid sådana tillfällen. Herr talman! Detta är några exempel på att både den inre och den yttre miljön lämpar sig väl för ett internationellt miljötekniskt institut. Jag kan också nämna att man i Göteborg på centerns initiativ har beslutat att en miljövårdsmässa skall hållas i Göteborg 1989. Jag tycker också att det ur regionalpolitisk synpunkt borde vara naturligt för regeringen att undvika en lokalisering till Stockholm. Såväl socialdemokrater som centerpartister har varit överens om att lokalisera det nya planoch bostadsverket till Karlskrona — och vi vet att personal och fackföreningar har varit mycket irriterade. Men i det här fallet är det fråga om en nyetablering, och då borde det vara betydligt enklare, särskilt som så mycken sakkunskap talar för att institutet bör förläggas till Göteborg. Göteborg är enligt min uppfattning en resurs i miljöarbetet som statsmakterna bör ta vara på. Där finns expertis, gedigen erfarenhet och goda internationella förbindelser, dvs. de yttre förutsättningar som är nödvändiga för ett framgångsrikt internationellt miljötekniskt institut. I Göteborg finns alltså både dessa förutsättningar och en vilja. Men det räcker ju inte för att institutet skall förläggas till Göteborg, utan det krävs att regeringen visar en sådan vilja. Och jag hoppas verkligen att inte sista ordet är sagt utan det går att få institutet där vi från Göteborg tycker att det bör placeras.

Herr talman! Man kan ju ha olika synpunkter på att vi har förlagt interpellationsoch frågesvaren till den här dagen. Min enkla synpunkt var att saken skulle må väl av att behandlas i sitt sammanhang. När jordbruksutskottet hade beslutat att anordna en gemensam debatt kring fyra viktiga frågor, förde vi alla interpellationer och frågor dit. Jag har lagt märke till att samtliga inblandade har utnyttjat den möjlighet det har givit dem dels när det gäller taletid, dels när det gäller att bredda ämnesvalet långt utöver vad som eljest hade varit möjligt i den här debatten, så jag tycker inte att vi skall vara så olyckliga över det. Får jag sedan till Bertil Fiskesjö säga att det väl inte är förgripande att försöka irritera ett statsråd. Det ingår i oppositionsrollen, så det blir jag inte irriterad över. Jag vill dock säga att den fråga som Bertil Fiskesjö har ställt är av ungefär samma karaktär som frågan ”Har ni slutat slå er fru?” Jag har nämligen aldrig offentligt kritiserat vare sig naturvårdsenheterna eller några andra myndigheter. Däremot har media och andra — däribland Bertil Fiskesjö genom sitt sätt att formulera frågan — framställt det så. Då blir givetvis de som känner sig berörda mycket ledsna. Och det tråkiga är att de som blir mest ledsna är de som i allmänhet är mest ambitiösa i sina arbetsuppgifter. Och det är ett faktum, som jag uppehöll mig ganska utförligt vid tidigare i dag, att alla som har arbetat med miljöfrågorna —i kommuner, länsstyrelser, myndigheter och mitt departement — är oerhört hårt belastade och jobbar långt utöver vad man egentligen skall behöva begära. Det finns ett resursproblem som vi måste göra någonting åt. Jag upprepar att det var detta som regeringen insåg förra sommaren, långt innan den här debatten uppstod, och därför tillsatte den Heurgrenska utredningen — för att vi skulle få ett förslag till bättre organisation. Det är ju också av det skälet som myndigheterna på miljöområdet och säkerhetsområdet är i stort sett de enda som har sluppit undan besparingskraven. Och det är av det skälet som regeringen även har sett till att länsstyrelserna har fått nya resurser för miljöskyddsområdet under senare år. Jag tycker att det är viktigt att upprepa vad jag har sagt som ett svar på Bertil Fiskesjös fråga om vad som är den rättsliga grunden till de skyldigheter man har. I miljöskyddslagen sägs följande: För det första skall man pröva tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet. För det andra har man en allmän skyldighet att övervaka all verksamhet som kan vara miljöfarlig och vid behov ingripa med olika beslut och åtgärder. I diskussionen på detta område har jag fått olika reaktioner från de berörda. Somliga har förnekat att den skyldigheten finns, vilket alltså inte är korrekt. Andra har sagt att den skyldigheten finns men att de inte tycker att freoner är så farliga att vi behöver prioritera åtgärder mot freoner. Återigen andra har anfört resursargumentet. Då frågar man sig: Vad borde regeringen göra för att ge klarare anvisningar? Det är uppenbart att den väg som anvisas genom miljöskyddslagen, att då och då förnya listorna över tillståndspliktig verksamhet, inte är någon särskilt effektiv metod. Det kan nämligen hela tiden uppstå nya användningsområden som omedelbart gör listorna inaktuella. Det beror på att den metod som man använder enligt miljöskyddslagen riktar in sig på användningsområdet och inte på ämnet som sådant. Därvidlag är sannolikt en effektivare metod att tillämpa lagen om kemiska produkter. Vi har i det arbete som vi nu bedriver, sedan naturvårdsverket och andra lagt fram sina förslag till insatser vad gäller ämnen som hotar ozonskiktet, kommit fram till att det behövs annan lagstiftning, andra metoder och en bättre organisation än vad vi hittills har haft. Men den rättsliga grunden för att göra någonting finns i och för sig i miljöskyddslagen. Vi tycker dock att vi behöver få effektivare och klarare regler för hur det skall vara i framtiden, och sådana regler skall vi också föreslå i den kommande propositionen.
Herr talman! Min ambition brukar vara att stimulera, inte att irritera. Och jag vill konstatera att det på grundval av den debatt som vi hade i freonfrågan, för nu ganska länge sedan, har börjat hända saker och ting. Jag vill inte ta åt mig äran för det, men ett litet strå har jag väl dragit till stacken genom att frågan kommit i centrum. Även den irritation som statsrådet lyckades uppväcka ute på naturvårdsenheterna för kanske i det långa loppet något gott med sig. Beträffande relationen mellan vad folket på naturvårdsenheterna kände och min förnyade fråga är det inte alls den ordningsföljd på det hela som miljöoch energiministern anförde. På 1200-talet diskuterade skolastiker de mest fantastiska ting. En sak som de diskuterade var om hönan eller ägget kom först. Detta kunde man föra många lärda debatter om utan att uppnå någon enighet. Men i det fall som nu är aktuellt var det reaktionerna från folk ute på länsstyrelserna, som ansåg sig vara orättmätigt tillrättavisade av miljöoch energiministern, som kom först och var anledningen till att jag ställde ytterligare en fråga. Det kan därför inte vara min fråga som gav upphov till de reaktioner som i sin tur skulle ha gett upphov till min fråga. Skulle det vara så bleve förloppet för komplicerat även för rent skolastiska diskussioner.

Herr talman! I här föreliggande betänkande behandlas regeringens proposition 1987/88:41 om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m. samt följdmotioner med anledning av propositionen och ett antal motioner från allmänna motionstiden. Propositionen bygger på ett förslag av dataoch offentlighetskommittén, enligt vilket all myndighetsregistrering av befolkningen skall omfattas av den s.k. folkbokföringssekretessen i 7 kap. 15 § sekretesslagen. I propositionen föreslås att uppgifter om enskildas personliga förhållanden, t.ex. namn och hemadress, i vissa fall skall skyddas av sekretess motsvarande folkbokföringssekretessen även utanför området av den nuvarande regleringen, vilken avser folkbokföringen eller liknande registrering. I propositionen anges vilka myndighetsregister som kan komma i fråga för denna utökade sekretess. I Prot. 1987/88:41 samband härmed betonas att allt större krav nu ställs från skilda håll på ett 9 december 1987 bättre skydd för personer som förföljs eller hotas av sina tidigare makar eller Sekretesskyddet för sambor. vissa myndighetsregis I några av motionerna behandlas just frågan om bättre skydd för de Br ä s z personer som utsätts för trakasserier eller misshandel. Att detta i mycket hög grad gäller kvinnor är uppenbart. Gjorda undersökningar vittnar om att ca 65 000 kvinnor årligen utsätts för övergrepp eller hotelser, vartill kommer att mängden icke kända våldshandlingar med all säkerhet är mycket större. Situationen för dessa människor är naturligtvis mycket svår, och det är ytterligt allvarligt att detta kan ske i vårt rättssamhälle. I motionerna föreslås skilda åtgärder för att hjälpa och skydda dem som utsätts för dessa våldshandlingar. Särskilt betonas behovet av ett längre gående sekretesskydd än vad som föreslås i propositionen. Det kan vara helt nödvändigt för vissa människor att totalt byta identitet. Det gäller således inte enbart den i sig mycket långtgående åtgärden att tvingas byta namn. Det kan i vissa extremfall också vara fråga om att kunna byta personnummer. Konstitutionsutskottets borgerliga ledamöter anser att det finns anledning att beakta de förslag som framförs i motionerna. Vi hävdar därför att en översyn av sekretesskyddet är påkallad, vilket vi uttalar i reservation nr 1, som jag härmed yrkar bifall till. I reservation nr 5 begär samtliga borgerliga ledamöter att sekretessen på skatteområdet skall förstärkas genom en ändring av 9 kap. 1 § sekretesslagen. Enligt nu gällande rätt gäller sekretess i princip inte för beslut som bestämmer skatt eller pensionsgrundande inkomst eller som fastställer underlag för bestämmande av skatt. I taxeringslagen fastslås att taxeringsnämndens beslut rörande taxeringar för varje skattskyldig skall införas i skattelängd. Om avvikelse från självdeklarationen finns i beslutet, skall skälen härför meddelas. Detta sker genom att en kopia av beskedet till den skattskyldige biläggs deklarationen. Uppgifterna om avvikelsen och skälen för denna blir därmed offentliga. Den angivna beslutsmotiveringen kan givetvis innehålla mycket känsliga uppgifter om ekonomi och personliga förhållanden för den enskilde. De flesta deklaranter torde uppleva det som direkt integritetskränkande att uppgifter av denna karaktär kan komma till allmän kännedom. Allvarlig skada kan vållas genom att dylika uppgifter är offentliga. Starka skäl talar således för att en förstärkt sekretess åstadkommes. Utskottsmajoriteten hävdar att uppgifterna i taxeringsnämnds beslut har ett offentlighetsintresse, inte minst med hänsyn till allmänhetens möjlighet att granska beskattningsmyndigheternas verksamhet. Enligt min mening får detta intresse inte tillgodoses på sätt som kan vara djupt kränkande för den enskilda människan och som kan vålla henne allvarlig skada. Hänsynen till den enskildes rättssäkerhet och integritet måste tillmätas största vikt i detta sammanhang. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall också till reservation nr 5 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Dagens betänkande handlar bl.a. om kvinnofrid. Vi svenskar har ju uråldriga traditioner att stödja oss på när det gäller att ge kvinnor skydd mot våld och förföljelse. Redan Edsöresbalken från 1300-talet tar upp kvinnoskydd. Låt mig redogöra för bakgrunden till de förslag som vi i dag skall ta ställning till. 1984 började dataoch offentlighetskommittén att arbeta med frågor som rör integriteten i informationssamhället. Kommittén har hittills presenterat fyra delbetänkanden. I delbetänkande 2 tas bl.a. sekretessen i folkbokföringsregistret upp för de människor som har behov av en utvidgning av sekretessen. Kommittén, DOK, föreslår att den nuvarande möjligheten till sekretess skall utvidgas, så att den gäller alla myndigheters registrering. Vilka människor gäller då DOK:s förslag? Jo, herr talman, det gäller till största delen kvinnor och barn som förföljs och trakasseras av tidigare sambor eller tidigare äktenskapspartner. Enligt statistiken anmäls i Sverige årligen 11 000 kvinnomisshandelsfall. Av dessa är ca 9 000 fall sådana där kontrahenterna känner varandra sedan tidigare. Alla tecken tyder på att mörkertalen är mycket höga, dvs. fall där kvinnor inte anmäler att de känner den som slår eller förföljer. Det finns i dag möjlighet att förebygga misshandel. Nu skall vi ta ställning till de metoder som det blir fråga om, det gäller barn och kvinnor som förföljs av tidigare partner. Kvinnorna flyr för att komma undan, de byter arbete och adress. Gång på gång bryter kvinnorna upp för att få litet ro för sig själva och sina barn. Dessa kvinnor begär på goda grunder samhällets hjälp. En hjälp är att få vara anonym i samhällets register. Kvinnorna begär alltså sekretess för sina nya namn och sina nya adresser. Det får de också - tror de — tills förföljaren en dag hittar den nya adressen. I folkbokföringsregistret sätts det en stjärna på de register som omfattar hela befolkningen och som uppdateras via det s.k. aviseringsbandet. Vad kvinnorna inte vet är att i de register som inte omfattar alla människor i Sverige blir de inte anonyma. Fortfarande kan männen hitta kvinnorna i register som gäller pass och körkort, i vissa SCB-register, i riksskatteverkets, rikspolisstyrelsens, invandrarverkets och räddningsverkets register och i fastighetsdataregister m.fl. m.fl. Dataoch offentlighetskommittén ville stoppa detta. Därför föreslogs att alla myndighetsregister skulle omfattas av 7 kap. 15 § sekretesslagen. Så kommer då regeringens förslag, undertecknat av Sten Wickbom. Har han tagit DOK:s förslag? Nej, han gör en kompromiss. Vissa av de register som rör delar av befolkningen skall ha den vidgade sekretessen. Han räknar upp dem som han ”för närvarande har i åtanke”. Trots att han håller med om att det finns ett behov av sekretess för dem som förföljs och trakasseras är han inte övertygad om ”att det finns tillräckliga skäl för att begränsa offentlighetsprincipen och sekretessbelägga uppgifter om enskildas personliga förhållanden i samtliga personregister som förs av myndigheter, såväl statliga som kommunala”. Låt mig fråga majoriteten, dvs. socialdemokraterna och kommunisterna: Vad är tillräckliga skäl, om inte misshandel och förföljelse? Vilka skäl skall vi då räkna med? Låt mig få veta det. samlingspartiet och en från centerpartiet. Motionerna handlar också om att — Prot. 1987/88:41 människor som flyr landet runt skall ha rätt att byta identitet, dvs. byta 9 december 1987 personnummer, och på så sätt få större möjligheter att undgå sina förföljare. = mr. .mabvidorför Dessa två förslag i kombination, ökad sekretess i all myndighetsregistrering och byte av identitet, ger tillsammans en större trygghet. Men inte heller detta kan utskottsmajoriteten gå med på, inte ens vpk som gärna vill framstå som beskyddare av de svaga i samhället. Låt mig läsa ur ett protokoll av den 25 november i år. Fundera Bo Hammar på vem jag citerar: ”Kvinnomisshandelns omfattning och dess dramatiska påverkan på kvinnors livsvillkor blir allt tydligare i vårt samhälle. Nästan dagligen möts vi av rubriker om nya våldsdåd. Om vi beaktar mörkertalen för våldsbrott mot kvinnor är det sannolika antalet 300 000 brott per år. Kvinnomisshandeln ingår ofta som en del av ett familjevåld där kvinnor och barn misshandlas. Barn tvingas att bli åskådare till det våld som deras mödrar utsätts för och blir genom detta psykiskt misshandlade. Många, alltför många, är de barn som dagligen och stundligen går omkring i skräck och som fått ikläda sig den vuxnes roll som beskyddare. —-- Det är nödvändigt att kvinnor, som försöker ta sig ur denna komplicerade situation, ges de praktiska förutsättningarna härför. De bör kunna få hjälp i form av byte av arbete, ny utbildning, annan bostad eller bostadsort, t.o.m. byte av personnummer osv.” Jag läste ur kammarens protokoll den 25 november, närmare bestämt diskussionen med anledning av justitieutskottets betänkande 6 som handlar om besöksförbud. Den person som jag citerade var Berit Larsson, vänsterpartiet kommunisterna. Tala om dubbla tungor, när möjligheten finns att visioner och vackert tal kan bli handling är inte vpk med på galoppen. Herr talman! I betänkandet behandlas också upphandlingssekretessen. Det gäller en begäran från försvarets materielverk om att tiden för sekretess skall utsträckas. Denna begäran, som det kan finnas skäl för eftersom försvarets materielverk köper försvarsmateriel, tar regeringen till intäkt för att skriva runt till affärsverken och höra hur de vill ha det. Affärsverken arbetar i konkurrens, och självfallet vill de kunna hemlighålla i dag offentliga upphandlingsavtal längre än två år. Att bl.a. JO och JK har invändningar betyder ingenting. Folkpartiet kan acceptera att upphandlingssekretssen förlängs när det gäller försvarets materielverks försvarsmaterielupphandlingar, men inte generellt för affärsverken i övrigt, eftersom ingen i dag vet vilka konsekvenser beslutet kan få. Därför har vi reserverat oss i reservation 2. Folkpartiet har i ett särskilt yttrande markerat att vi är tveksamma till att den nya högskolans avskiljandenämnd får hämta uppgifter ur sjukvårdens och socialtjänstens register. Vi är tveksamma till att detta mandat ges, innan nämnden ens har startat sin verksamhet. Enligt vår åsikt borde erfarenheter från nämnden vara underlag för ett beslut om rivning av sekretesstaketet.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 Ärade riksdagskolleger! Ge det skyddet, dvs. bifall reservation 1.

Herr talman! Under allmänna motionstiden avlämnade vi i centern en motion om rättssäkerhet och rättsskydd. I denna motion krävde vi en översyn av sekretesslagen i syfte att öka skyddet för kvinnor som har grundad anledning att frukta för sina liv. Motionen tog också upp frågan om besöksförbud, något som kammaren tidigare har behandlat. Det gäller att över huvud taget stärka rättssäkerheten och rättsskyddet för brottsoffer och för dem som i övrigt drabbas av den ökade brottsligheten. Dataoch offentlighetskommittén har också haft denna fråga uppe till behandling. Den föreslog när det gäller kvinnor som är förföljda — det är ju kvinnor som det i första hand gäller — att man skulle utvidga folkbokföringssekretessen så, att den gav ett ordentligt skydd. Regeringen har emellertid inte gått så långt. Man har valt att, som det sägs, göra en något mindre utvidgning av sekretessen än vad dataoch offentlighetskommittén föreslog. Vad innebär då detta? Den frågan måste man rikta till Sture Thun i hans egenskap av företrädare för majoriteten och socialdemokraterna. Anser ni, Sture Thun, att det finns ett behov av sekretess för att skydda denna grupp förföljda personer? Rimligtvis måste han och socialdemokraterna anse det, eftersom man står bakom propositionen och utskottsbetänkandet. Den andra fråga som omgående inställer sig är: Varför skall detta skydd inte vara hundraprocentigt? Man antar alltså bara delar av ett sekretesskydd, och den sekretessen ger inte något hundraprocentigt stöd för människor som i övrigt befinner sig i en förtvivlad situation. Jag säger som Margitta Edgren, att riksdagsledamöterna om en stund här har chansen att rätta till detta genom att stödja reservation 1, där vi beställer ett ökat sekretesskydd. Vi kräver alltså att regeringen återkommer med ett förslag om ett hundraprocentigt skydd. I reservationen behandlas också en detaljfråga i sammanhanget, nämligen att det i extremfall skall vara möjligt att byta personnummer. Men detta är inte en åtgärd som separat har någon betydelse, utan den måste vara kombinerad med ett förstärkt sekretesskydd. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1. I reservation 5 återkommer ett förslag som vi i centern, moderaterna och folkpartiet har framfört under många år. Hans Nyhage har talat om detta, som gäller vårt krav på förstärkt skattesekretess. Skyddet i taxeringshänseende i första instans har urholkats på ett sätt som egentligen aldrig har prövats, utan det har bara blivit så. Detta tycker vi är otillständigt, varför vi föreslår att man återgår till de regler som gällde före den nu gällande taxeringsorganisationen. Herr talman! Med detta vill jag även yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! Jag tycker att det var litet ledsamt att höra Margitta Edgrens väldiga påhopp på vpk och socialdemokraterna när det gäller frågan om skydd för förföljda kvinnor. Hon uttryckte sig såsom det funnes någon stor meningsskiljaktighet i den här frågan, vilket det inte gör. Prot. 1987/88:41 Bengt Kindbom säger att det handlar om att skapa ett hundraprocentigt 9 december 1987 skydd. Ja, tänk om vi kunde göra det. Men vi kan, med aldrig så många Sekretesskyddet fö lagregler, tyvärr inte skapa ett sådant skydd. FER EE för é é / ö Ae vissa myndighetsregis Det finns all anledning att vara utomordentligt restriktiv vid prövning av örm.iR nya sekretessbestämmelser. På alla möjliga och omöjliga områden förs det fram förslag som sedda isolerat och vart och ett för sig kan verka övertygande för att det här eller där behövs ökad sekretess. Men om vi inte aktar oss noga, så kan vi snart ha en hel djungel av sekretessbestämmelser som allvarligt urholkar offentlighetsprincipen och strider mot vår önskan att Sverige skall vara ett öppet samhälle. Det är därför bra att såväl regeringen i den nu aktuella propositionen som konstitutionsutskottet i sitt betänkande förordar restriktivitet i fråga om nya sekretessbestämmelser. Samtidigt erkänner jag villigt att det ibland är en mycket besvärlig och delikat uppgift att väga sekretessbehov mot offentlighetsintresse. Varje människa har naturligtvis en oförytterlig rätt till ett privatliv där ingen utomstående skall få snoka och har rätt till skydd för personliga förhållanden. Och självfallet måste människor — i det här fallet handlar det oftast om kvinnor, som utsätts för förföljelser och trakasserier — kunna påräkna stöd och särskilt skydd. På grundval av förslag från dataoch offentlighetskommittén föreslår nu regeringen en utvidgning av folkbokföringssekretessen för att i akt och mening skydda förföljda kvinnor. Utskottsmajoriteten förordar också att regeringen bör undersöka ytterligare möjligheter att skydda dessa människor —- detta är faktiskt vad vi säger. Mot den bakgrunden tycker jag att den borgerliga trepartireservationen i den här frågan är rätt så onödig. I sak föreligger, som jag tidigare sade, inga delade meningar. Om det vore så väl att bara byte av personnummer påtagligt skulle förbättra dessa kvinnors säkerhet och öka deras trygghet, skulle vi inte töva med att förorda detta. Men tyvärr löser man ju inte problemet så lätt. Om man noga studerar vad vi i utskottsmajoriteten säger och vad ni reservanter säger, finner man att skillnaden oss emellan är mycket marginell. Jag tror att det vore mycket olyckligt för saken — vår gemensamma uppfattning, som jag utgår från att vi har, om vikten av att söka olika möjligheter att skydda människor, framför allt kvinnor, som trakasseras och förföljs — om det här skulle konstrueras helt orimliga och oriktiga skiljelinjer mellan olika politiska partier. På en annan punkt i propositionen säger vi i vpk däremot nej till förslaget om ökad sekretess. Det gäller förslaget om en kraftig skärpning av den s.k. upphandlingssekretessen för försvarets materielverk och de statliga affärsverken. Vi är förvånade över att regeringen på detta lättvindiga sätt och bara på grundval av en skrivelse från försvarets materielverk nu vill skärpa sekretessen. Så sent som i början av detta år — i propositionen om ledning av den statliga förvaltningen — gjorde ju regeringen bedömningen att gällande sekretessbestämmelser ger ett tillräckligt skydd för den verksamhet som bedrivs inom de statliga affärsverken. Så här säger riksrevisionsverket i sitt remissyttrande över förslaget om vidgad upphandlingssekretess: Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för en allmän 83 och fri debatt kring den verksamhet som bedrivs inom statsförvaltningen. Inom upphandlingsområdet är offentlighetsprincipen av central betydelse. Anbudsgivare kan efter den tävlan som ligger i anbudsförfarandet bedöma skälen för upphandlingsbeslutet, vilket bl.a. förstärker affärsmässigheten och har stor betydelse för anbudsgivarna från rättssäkerhetssynpunkt, eftersom statliga upphandlingsbeslut inte får överklagas. Så långt riksrevisionsverket. RRV konstaterar också att det är svårt att bedöma vilka konsekvenser en utökad sekretess kommer att få. Vi instämmer i den kritiken och yrkar avslag på förslaget och därmed bifall till reservation 3 i KU:s betänkande. Slutligen vill jag, herr talman, också yrka bifall till vpk-reservationen nr 4. Den handlar om en mycket besvärlig fråga, nämligen frågan om avskiljande av vissa studerande från högskoleutbildning. Jag erkänner att vi inte har några patentlösningar på det här problemet. Men vi anser att en speciallagstiftning ändå är olycklig och att de här problemen bör kunna få en annan lösning. I konsekvens med att vi gick mot inrättandet av en avskiljandenämnd vänder vi oss nu också mot att denna nämnd skall ha tillgång till uppgifter från sjukvården och socialtjänsten. Vi tycker inte att denna nämnd skulle ha inrättats utan att man, som sagt, skulle ha gått fram på andra vägar.

Herr talman! Vi har inte heller några patentlösningar, men vi visar på en av troligen många vägar till att lösa problemet med att människor, främst kvinnor och barn, i Sverige fortfarande förföljs. Vi visar på en lösning som vi kan använda oss av i Sveriges riksdag, utvidgad folkbokföringssekretess och möjlighet att byta identitet. Försök inte, Bo Hammar, att luras! I utskottets skrivning står följande: ”——— att man inom regeringskansliet fortlöpande ägnar frågan största uppmärksamhet. Det kan naturligtvis inte uteslutas att ett ytterligare utvidgat sekretesskydd bör komma i fråga”, dvs. att man skall sitta ned och vänta på mer förföljelse och våld. Sedan kanske man skall göra någonting. Är det inte en skillnad mellan detta uttalande och vad reservanterna säger: ”-— att öppna en möjlighet för personer att i vissa extremfall kunna byta personnummer, vilket kan ha betydelse i kombination med en ytterligare utvidgning av folkbokföringssekretessen”, dvs. att vi redan nu vill ge ett bättre skydd.
Herr talman! Om det bara ginge att ge ett hundraprocentigt skydd, säger Bo Hammar. Ja, samhället kan i varje fall hjälpa till genom att inte aktivt bidra till att öka informationen. Vi kan ge ett hundraprocentigt skydd kring de uppgifter som ligger i samhällets ägo så att säga. Det fanns ett förslag från dataoch offentlighetskommittén som gick längre. Jag var inte med i kommittén vid det tillfället, men jag har inte sett att kommittén har haft några större betänkligheter mot att lägga fram sådana förslag. Därför hade mani propositionen kunnat gå åtminstone så långt, men inte ens det har man gjort. Jag håller med Bo Hammar om att avvägningen mellan offentlighet och sekretess är en grannlaga uppgift. Men när dataoch offentlighetskommittén = Prot. 1987/88:41 i ett annat sammanhang och i ett remissyttrande till justitiedepartementet 9 december 1987 anfört att uppgifter om vilka böcker vi lånar i folkbiblioteken bör vara Sekretesskyddet för föremål för sekretess, så tycker jag att det gäller sekretessbeläggning av en fisa ad Rd 5 harmlös uppgift jämfört med vad vi nu diskuterar. frin e 8